Herr talman! Det är bara några månader sedan vi senast behandlade frågan om utlandssvenskarnas rösträtt, så det kanske ur den synpunkten inte finns någon anledning nu till en mera omfattande debatt. Nog är det en ganska ovanlig händelse att när det i många år har arbetats med ett förslag, när det har gjorts en mångfald framställningar i form av motioner, interpellationer och enkla frågor, och när sent omsider ett förslag kommer från Kungl. Maj:t och beslut fattas, så skapar även detta beslut ett stort missnöje. Bara någon månad efter beslutet väckte de tre borgerliga oppositionspartierna på nytt motioner om utlandssvenskarnas rösträtt, vilka behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 8. Denna rad av motioner speglar på sitt sätt det missnöje som alltjämt finns kvar trots det beslut som fattades sent i höstas, närmare bestämt den 7 december. Det måste vara en orättvisa att bara vissa grupper av svenskar som vistas utomlands skall oberoende av tiden få ha kvar förmånen att ha rösträtt. Den godtyckliga femårsgränsen, som fastställdes i slutet av förra året, var ett litet steg i rätt riktning, men det var otillfredsställande och otillräckligt att man avskaffade bara en liten bit av den stora orättvisan. Bestämmelsen om femårsgränsen bör slopas. Här bör gälla att den som någon gång varit kyrkoskriven i Sverige och alltjämt är svensk medborgare skall ha rösträtt i sitt ursprungliga hemland. Enligt den ordning som nu är beslutad skall den som vill bli uppförd i den särskilda röstlängden vid ansökan härom kunna förete ett giltigt svenskt pass. Detta bevis på svenskt medborgarskap bör ha samma värde vid vilket tillfälle det än är, oberoende av femårsgränsen. Alla de skäl som anförts för femårsgränsen är ohållbara, och därför bör den gränsen försvinna, så att alla utlandssvenskar som är svenska medborgare och enligt grundlagens bestämmelser skall ha rösträtt också får möjlighet att utnyttja denna rättighet redan vid riksdagsmannavalet den 15 september i år.

Så länge den som är svensk medborgare har intresse av att lämna sin röst vid val, bör han ha rättighet att få rösta. Det kan finnas personer som har en svag kontakt med och ett ringa intresse för Sverige. Detta faktum skall dock inte utgöra ett hinder för rösträtten. Beträffande de personer som har ett obetydligt och svagt intresse för Sverige råder inte något problem, ty som vi alla vet måste den utlandssvenske själv ta ett initiativ. Han måste nämligen hålla sig med gällande svenskt pass och han måste ansöka om rösträtt. Såsom det är sagt i en av motionerna bör även den som räknas såsom emigrant i detta avseende ha lagens skydd när det gäller rösträtten till dess han blir upptagen såsom medborgare i det nya landet. Vid detta tillfälle måste även framhållas, att det är i hög grad odemokratiskt att göra ett försök att gradera rösträtten med skattestreck, kunskapsstreck, intresse för Sverige eller med den tid som man har vistats utomlands. Någon graderad rösträtt har vi inte. Alla myndiga svenska medborgare, som har fyllt 20 år året före valet, har rösträtt utan några villkor. Så bör det också vara för de personer som det här gäller.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

Herr talman! Konstitutionsutskottet har i år infört den ändringen att vi förkortat våra utlåtanden och klart anger vad ärendet gäller. I detta fall har kortheten drivits ännu längre, i det att såväl utskott som reservanter hänvisar till tidigare utlåtanden och nöjer sig med det. Jag ämnar inte heller här föra någon längre debatt om utlandssvenskarnas rösträtt. När vi tagit upp den frågan och avgivit en reservation, har avsikten varit att ytterligare markera frågetecknet inför den femårsregel som infördes när man i andra avseenden åstadkom en tekniskt elegant lösning av problemet. Efter den debatt vi hade för relativt kort tid sedan har det framgått att reformen inte mötts av den belåtenhet man väntade. Den har snarare väckt indignation bland många av dem som arbetat för att utlandssvenskarna skall få rösträtt, framför allt bland dem som inom deras krets arbetat för saken och som verkar för svenska intressen på olika poster i utlandet. Jag tror att det är uttryck för en felbedömning att säga, att utlandssvenskarna endast under fem år håller kontakt med hemlandet. Jag har haft anledning att uppmärksamma denna fråga i min hemstad, där vi ju har stora exportindustrier, och undersökningar som gjorts visar att man inte kan skicka ut folk på så kort tid som fem år. Utlandssvenskarna måste stanna borta längre tid — först sedan de fått erfarenhet kan de utföra ett värdefullt arbete. Jag kan inte heller, som här tidigare skett från socialdemokratiskt håll, närmast underkänna passets bevisvärde för svenskt medborgarskap. Här gäller det ju att inte en reform av sådant slag vars resultat man bör avvakta — det enda man kan säga är att om vi avvaktar så kan det inträffa att de, som nu ges rösträtt, förlorar den 1970. Det är i detta fall fråga om att låta utlandssvenskarna få sin rätt genom att ge principen om allmän och lika rösträtt så vid tillämpning som möjligt. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som fru Segerstedt Wiberg framhöll har både utskottsmajoriteten och reservanterna fattat sig utomordentligt kort i detta ärende och nöjt sig med att på vardera tre rader hänvisa till vad de anförde i höstas. Varken utskottet eller reservanterna har således bemött de synpunkter som förts fram i motionerna I: 97 och II: 136 och som är nya i så måtto att argumenteringen i dem inte kom till uttryck i höstas. Den debatt som då fördes har föranlett motionärerna att angripa frågan med utgångspunkt från rent konstitutionella aspekter. De argumenterar så här. Enligt § 16 riksdagsordningen skall valrätt tillkomma >en var man och kvinna, som är svensk undersåte och senast under nästföregående kalenderår uppnått tjugu års ålder». Detta är huvudregeln, och den står i paragrafens första stycke. I andra stycket finns ett undantag; det gäller den som är omyndigförklarad av domstol. Tredje stycket i paragrafen lyder: »Till efterrättelse vid val skall finnas röstlängd; och skall, på sätt i vallagen finnes närmare bestämt, valrätten grundas på förhållandena vid tiden för röstlängdens tillkomst, ändå att förändring före valet inträffar.» Stadgandet i tredje stycket — att till efterrättelse vid val skall finnas röstlängd — hör givetvis ihop med vad som stadgas i första och andra styckena. Det kan inte, i det sammanhang det står, tilläggas någon annan innebörd än att de som har rösträtt enligt första och andra styckena — svenska undersåtar över 20 år som inte är omyndigförklarade av domstol — skall upptagas i röstlängd, och att denna röstlängd skall gälla till efterrättelse vid riksdagsvalen. Någon annan tolkning är inte möjlig enligt motionärernas uppfattning. Bestämmelser om vilka som skall upptagas i röstlängd meddelas i lagen om val till riksdagen, som inte har grundlagskaraktär. Det kan aldrig ha varit meningen att man genom vallagen skulle kunna göra inskränkningar i vad som stadgas i riksdagsordningen. Därigenom skulle grundlagsskyddet för rösträtten bli illusoriskt. Om det skulle gå så illa att ett icke demokratiskt parti i en framtid skulle få majoritet i den svenska riksdagen, så skulle det för att säkra sin maktposition genom ett enkelt beslut om ändring i vallagen över en natt kunna avskaffa den allmänna rösträtten. De som inte vill erkänna det berättigade i motionärernas resonemang har fixerat sig vid att röstlängden måste grundas på mantalsskrivningen. De som inte är eller inte har varit skrivna i Sverige kan följaktligen inte upptagas i röstlängd och alltså heller inte få rösträtt. De som hävdar denna uppfattning har gjort röstlängden till det primära i sammanhanget, medan rösträtten har blivit något sekundärt. Motionärerna anser att rösträtten är det primära och att röstlängdsbestämmelserna skall utformas med hänsynstagande till rösträttsreglerna, inte tvärtom. Ingenting säger att röstlängden för alla måste grundas på mantalsskrivningen. Man kan mycket väl ha en sär skild röstlängd för dem som inte är mantalsskrivna i Sverige och låta dem rösta i en viss valkrets, lämpligen Stockholm som är störst bland valkretsarna och därtill landets huvudstad. De som vill bli upptagna i denna särskilda röstlängd för icke mantalsskrivna måste givetvis anmäla sin önskan om det — något annat är knappast möjligt — och här tänker sig motionärerna ungefär samma ordning som den som kom till genom fjolårsbeslutet om begränsad rösträtt för utlandssvenskar. Herr talman! Jag tycker det är beklagligt att synpunkterna i dessa motioner — 1:97 med mig själv och II: 136 med fru Frenkel som första namn — inte har tagits upp till behandling i utskottsutlåtandet. Hemställan i motionen går ut på en skrivelse till Kungl. Maj:t med anhållan om förslag till ändring i lagen om val till riksdagen i den riktning som jag här har angett. Jag ber att få yrka bifall till denna hemställan. Skulle mitt yrkande bli utslaget i den förberedande voteringen, kommer jag att i huvudvoteringen rösta för bifall till reservationen, därför att den innebär ett steg mot en mera rättvis ordning än den som införts genom riksdagsbeslutet i höstas. Men reservanternas motivering kan jag, herr talman, inte ansluta mig till.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag var förhindrad att närvara när konstitutionsutskottet behandlade denna punkt. Mitt namn skulle givetvis ha befunnit sig under reservationen om jag varit närvarande vid utskottsbehandlingen. Min motivering är att man måste betrakta det beslut som fattades under fjolåret såsom ett väsentligt framsteg. Men fortfarande ställs många utlandssvenskar utanför möjligheten att rösta genom den godtyckligt valda femårsgränsen. Genom utvecklingen av våra internationella förbindelser har det blivit allt vanligare att svenska medborgare vistas utomlands som anställda i svenska företag eller som tjänstemän i internationeHa organisationer. De uppdrag som de där utför har ofta nära anknytning till olika verksamheter i hemlandet och avser mycket ofta längre tid än fem år. Dessa svenska medborgare, som sålunda under längre tid har att företräda och tillvarata svenska intressen i utlandet eller delta i internationellt arbete, bör ha möjlighet att utöva sin grundlagsenliga rätt att delta i val. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag vet inte om det anses riktigt passande att kritisera konstitutionutskottet när det har avgett ett välvilligt utlåtande över en motion, men jag är ändå tvungen att göra det. Redan när höstriksdagen behandlade frågan om utlandssvenskarnas rösträtt tillät jag mig påtala att man genom den nya lagstiftningen öppnade möjligheter för personer med dubbelt medborgarskap att delta i svenska val och därmed i realiteten också möjlighet att utöva rösträtt samtidigt i två länder. Justitieministerns motivering för att man här inte hade beaktat de synpunkter som på sin tid framlades av 1955 års valutredning föreföll mig inte övertygande, och i början av denna riksdag var vi ett antal motionärer som yrkade på att man skulle skapa hinder för detta. Det visar sig nu att utskottet delar motionärernas uppfattning att det tillstånd som här har skapats är princi piellt otillfredställande och att frågan har aktualiserats ytterligare genom tillkomsten av de nya bestämmelserna för utlandssvenskars = rösträtt. — Utskottet tröstar sig emellertid med att problemet ännu inte har fått större praktisk betydelse, och man vill därför inte nu vidta någon åtgärd. Man säger dock att det är »önskvärt att frågan uppmärksammas och upptas till förnyad prövning i den mån utvecklingen ger den ökad akiualitet». Det är i och för sig tacknämligt. Men när utskottet ändå har funnit att det här gäller ett principiellt otillfredsställande förhållande och när det är fråga om en sak som är stötande ur allmänt demokratiska synpunkter, är det något svårbegripligt att inte utskottet kunnat ta sig samman och biträda motionärernas yrkande. Ett skäl till att utskottet inte har velat göra det säges vara att en tillfredsställande lösning knappast kan åstadkommas endast genom svenska lagstiftningsåtgärder, utan att det torde förutsätta initiativ på det internationella planet. Det är i och för sig att välkomna att konstitutionsutskottet nu uppmärksammar de internationella aspekterna på problemen kring den aktuella lagstiftningen. Det är ju en något senkommen upptäckt. Man kunde ha hoppats att regering och opposition och utskott på ett tidigare stadium inför behandlingen av frågan om utlandssvenskarnas rösträtt hade uppmärksammat de internationella aspekterna.

Man har alltså inte velat gå in på den tanken.

Jag får alltså i och för sig tacka för utskottets välvilja men beklagar att denna välvilja inte har utlöst handling. Med hänsyn till utskottets ställningstagande har jag inte någon praktisk möjlighet att ställa något särskilt yrkande.

Herr talman! Till detta utskottsutlåtande har jag fogat en blank reservation och vill med några ord beröra detta ärende. I motionen nr 94 i denna kammare av herr Björk m.fl. uttalas den uppfattningen — visserligen i försiktiga ordalag — att utländska medborgare som flyttat till Sverige borde få möjlighet att delta i valen och alltså tillfälle att här utöva sin rösträtt långt innan de blivit svenska medborgare. Jag tror att det råder en god och allmän enighet om att de utlänningar som här åsyftas bör få samhällets stöd på olika sätt. Det får de också, så att de så bra som möjligt skall finna sig till rätta och trivas med sin tillvaro. Däremot är jag mycket tveksam om intresset för utlänningar skall sträcka sig så långt att de skall få rösträtt, det må nu gälla kommunalval eller riksdagsval, innan de fått svenskt medborgarskap. Här gäller det att gå fram med mycket stor försiktighet. I motionen framhålles att inga hinder i regel möter dessa utländska medborgare om de vill vinna medlemskap i fackliga och politiska organisationer. De är således inte utan möjlighet att arbeta för sina egna intressen och även påverka vårt allmänna liv. Genom medlemskap i olika organisationer har de en viss möjlighet att påverka händelser både på det kommunala och det statliga området. Utlandssvenskarna som är svenska medborgare har alltjämt inte ens inom den snäva femårsgränsen någon kommunal rösträtt, men här menar man att personer som är medborgare i ett annat land och någon tid vistats i Sverige skulle få rösträtt, i första hand kommunal rösträtt, men man är inte främmande för tanken på rösträtt också vid riksdagsvalen. Jag anser inte att man i motionen redovisat hur det skulle kunna undvikas att utlänningar som skulle få möjlighet att delta i svenska val alltid skulle kunna hindras från att även utnyttja sin rösträtt i sitt hemland.

I motionen uttalas bl.a. vidare: »Skulle de svenska statsmakterna inleda ett experiment av detta slag...» Därmed åsyftas att låta de personer som inte är svenska medborgare få rösträtt. Vi har ingen erfarenhet av att statsmakterna brukar ge sig in på experiment när det gäller så allvarliga ting som att deltaga i allmänna politiska val och att utöva sin rösträtt. Låt mig uttala den uppfattningen och den förhoppningen, att det på detta område inte blir några experiment heller framdeles! Utskottet föreslår nu att motionerna överlämnas till grundlagberedningen för förutsättningslösa överväganden. Utskottet stryker under i sitt uttalande att prövningen skall vara helt förutsättningslös och att utskottet för sin del inte tagit ställning i sakfrågan. Men utskottet uttalar även att det i motionen har anförts flera beaktansvärda synpunkter. Den uppfattningen har jag svårt för att godtaga.

Herr talman! Till skillnad från vad som var fallet vid behandlingen av föregående utlåtande av konstitutionsutskottet har jag här anledning att tacka utskottet för att det praktiskt taget helt har bifallit yrkandet i motionen. I motionen togs upp ett allmänt resonemang om problematiken kring utlänningars rösträtt i Sverige. Motionärerna undvek att ta någon definitiv ställning i sakfrågan, eftersom de är väl medvetna om att det här är fråga om problem med många komplikationer, men de önskade att frågan i varje fall skulle kunna underställas grundlagberedningen för prövning. Utskottet har i stort sett bifallit detta förslag, även om det vill att prövningen skall begränsas till att gälla frågan om deltagande i kommunalval. Personligen föreställer jag mig inte heller att den större och mera vittsyftande frågan om utlänningars deltagande i riksdagsval på något sätt skulle vara mogen inom opinionen. Jag är också väl medveten om att den säkerligen är mera svårlöst, inte minst beroende på de problem om dubbel rösträtt som herr Sveningsson nyss har påmint om. På motionärernas vägnar får jag alltså tacka utskottet för dess ganska välvilliga prövning av vårt uppslag. Herr Sveningsson är emellertid bekymrad — och jag kan förstå honom. Han företräder en nationell konservativ åskådning, för vilken det måste verka utomordentligt främmande att andra än garanterat svenska medborgare skall tilllåtas ha något reellt inflytande på samhällsangelägenheterna här i landet. Han går där i den gamla nationella konservatismens spår, Det är ingenting att säga om det, utom att man möjligtvis kan göra den observationen att herr Sveningssons parti de senaste åren har visat en påfallande iver att framstå som de i Sverige bosatta utlänningarnas vän och stödjare. När det nu kommer vissa idéer och uppslag, som ligger litet vid sidan av konventionella tankebanor, då slår en god konservativ som herr Sveningsson bakut. Jag är ganska road av det utomordentligt stora bekymmer som herr Sveningsson visar för möjligheten att det kunde skapas tillfälle till dubbel rösträtt. Jag har markerat att man får försöka skapa garantier emot det. Hade herr Sveningsson varit lika bekymrad över behandlingen av föregående motion, så hade väl det i så fall rimligen kunnat leda till ett yrkande av honom om bifall till den motionen — om nu frågan från hans synpunkt är så betydelsefull. Jag var också ganska förnöjd att höra herr Sveningssons bistra tal att här bör minsann inte tillåtas några experiment. Det var på sin tid en konservativ förbundskansler i Västtyskland som just gick fram i en valkampanj med parollen »keine Experimente», och det är tydligen denna vädjan till konservatismen, som herr Sveningsson på nytt vill anknyta till. Jag gläder mig dock åt att den stora majoriteten i utskottet inte är fullt så rädd för experiment. Utan samhällsexperiment i detta land hade vi säkerligen aldrig kommit så långt på olika områden som vi faktiskt har gjort. Jag ber att få yrka bifall till konstitutionsutskottets utlåtande.

Herr talman! Nej, herr Sveningsson, det finns inget sådant land — det är riktigt. Men poängen med den politiska verksamheten i vårt land är just att det då och då händer att vi vågar komma upp med nya idéer, nya uppslag och nya reformer, som vi först tillämpar i vårt eget land och som sedan kan få spridning till andra länder. Om denna fråga så småningom mognar, om man hittar en praktisk lösning av den, hoppas jag att man också skall kunna få en internationell tillämpning av en sådan ordning.

Herr talman! Jag känner liksom herr Björk ett visst behov av att reagera mot den rädsla som herr Sveningsson ger uttryck för. Herr Sveningsson resonerar som om vi hade ett statiskt samhälle och som om vi levde i en statisk värld. Herr Sveningsson glömmer helt hur många utlänningar det finns i vårt land, hur mycket folk som flyttar över gränserna. Han tycks leva kvar i någon sorts misstänksamhet mot de främlingar som kommer hit. Men om vi skall ta hit utlänningar och behandla majoriteten av dem som invandrare, måste vi givetvis också ge dem en känsla av att de är välkomna och att de har rätt att vistas här. Jag har tidigare, under remissdebatten, sagt att detta behov hos individerna att känna sig hemma, det leder till att man också måste ge dem rätten att delta i samhällslivet åtminstone i den kommun där de vistas. Där behandlas saker som angår dem intimt, griper in i deras liv, rör deras barn, deras arbete och deras vardagstillvaro. I vissa samhällen skulle jag kunna tänka mig att man nästan har en majoritet av invandrare. Skulle dessa hållas utanför, skapar man oro och vantrivsel hos dem, och sådan vantrivsel vill jag inte medverka till. Därför går jag längre än vad utskottet har gjort. Jag tror att man bör ge dem kommunal rösträtt. I varje fall bör man undersöka möjligheterna härtill. Jag tror inte det blir något farligt experiment, utan det är en konsekvens av att vi redan lever i en värld som är fylld av experiment. Jag kan alltså inte dela herr Sveningssons oro och inte heller kräva medborgarskap för kommunal rösträtt. Det kan ju hända att vederbörande inte vill stanna hela sitt liv här utan vill återvända till sitt hemland, precis som man räknar med att utlandssvenskarna vill återvända till Sverige en gång. Därför förefaller det mig vara felaktigt att för kommunal rösträtt obönhörligen kräva svenskt medborgarskap. Jag tror inte att herr Sveningssons resonemang därvidlag håller. Det blir inte konsekvent. Vi kan inte hålla invandrarna utanför samhället utan vi bör ge dem chansen att få medverka i samhällets beslut så mycket som möjligt. Vill de senare bli svenska medborgare, så kan de sedan även få rösträtt vid riksdagsvalen. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson slutade med att tala vackra ord om vår svenska kulturgärning, och de orden kan vi väl alla instämma i. Vi skall bara inte glömma bort att Sverige under långa tider har varit ett invandringsland och att den svenska kulturgärningen ofta kunnat utföras med hjälp av familjer vilkas förfäder invandrat till detta land. Herr Ferdinand Nilsson sade vidare att problemet har två aspekter. Nej, det har många fler. Problemet är komplicerat. Det är inte bara fråga om flyktingar och importerade invandrare; det finns flyktingar som förts hit för att deras arbetskraft sedan skulle kunna tas i bruk, för att nämna ett exempel. Problemet är, som sagt, synnerligen mångskiftande. Jag skall inte göra herr talmannen förtvivlad genom att hålla på alltför länge, men jag vill svara herr Sveningsson, som påpekade att invandrarna inte begärt att få rösträtt. Det är riktigt, men sannolikast beror detta på att de inte vågat framföra en sådan begäran. De känner sig inte så trygga att de ansett sig kunna göra det. Undersökningar som utomlands gjorts rörande utlänningar som förblivit rotlösa i samhället tyder på att dessa människor behöver knytas fastare till samhället för att inte i vissa ögonblick skapa oro eller bli utsatta för den övriga befolkningens misstro. Herr Sveningsson sade att inget annat land har gjort ett så vådligt experiment. Men, herr Sveningsson, vi kan väl inte ena stunden vara stolta över att vi som första land ger rösträtt till medborgare som är bosatta utomlands och i nästa ögonblick säga att vi inte bör göra experiment som i andra avseenden kan medföra att Sverige blir ett föregångsland. Jag noterar med tillfredsställelse att herr Sveningsson står ensam som reservant och att hans parti alltså icke har följt honom.

Herr talman!

Herr Ferdinand Nilssons angrepp borde rimligen ha riktats — det kanske också var hans avsikt — mot de konservativa grupper i vårt samhälle som å ena sidan inte har någonting emot en fri invandring, vilken hotar låglönegruppernas ställning, men samtidigt är motståndare till att dessa invandrare skall kunna få ett medinflytande i vårt samhälle medan de vistas här.
Herr talman! Jag vill bara påpeka för herr Ferdinand Nilsson att det i utlänningsutredningens betänkande förs ett långt resonemang om låglönegrupperna och deras svårigheter. Där säger vi klart ifrån att man inte får låsa fast låglönegrupperna genom en import av arbetskraft. Det görs i betänkandet ett klart ställningstagande. Jag skall inte uppta tiden med en närmare redogörelse, men hela denna problematik utvecklas ingående jämte de risker en fri och ohämmad invandring skulle kunna innebära. Jag vill inte medverka till att man låser fast våra egna låglönegrupper eller mer eller mindre skapar någon sorts slavimport genom att ge utlänningar sämre arbeten än vad vi själva vill ha.

Herr talman! Även i år har högerpartiet i en motion framfört sina synpunkter på en rad frågor som bör beak tas och pekat på åtgärder som bör vidtagas inom vissa områden för att fördjupa och stärka det svenska folkstyret. En del av de frågor och samhällsavsnitt som berörs i motionen känner vi igen från tidigare år, men det finns även avsnitt som inte varit med tidigare. Vi anser att de värden som ligger i begreppen demokrati och folkstyre inte är någonting givet och självklart, något som sköter sig självt och som vi inte behöver bekymra oss om vare sig när det gäller den tid som är eller framtiden. Enligt vår mening måste denna tillgång på många sätt följas med uppmärksamhet. I många länder har folkstyre och demokrati gått förlorade, något som det också kan vara anledning att uppmärksamma. Den partimotion från högerpartiet som behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 11 innehåller en allmän redovisning av partiets uppfattning om vissa betydelsefulla frågor på olika samhällsavsnitt. Man talar ofta och i olika sammanhang om den fara som hotar när maktbalansen i samhället rubbas. Under det senaste året har det talats ovanligt mycket om denna maktbalans. Vare sig makten blir alltför mycket koncentrerad i statens eller i enskildas hand är det inte lyckligt. Sådant befrämjar inte demokratin utan främjar i stället en utveckling i rakt motsatt riktning. Ingen kan förneka att statens makt under senare tid har vuxit ut på ett enastående sätt. Vi har i år i denna motion tagit in ett avsnitt om att den ekonomiska politiken bör bedrivas på det sättet att tillgångarna, förmögenheterna, sprids ut på så många händer som möjligt. Vår uppfattning är den att vi får en lyckligare och bättre samhällsutveckling om det blir en jämnare fördelning av arbetsresultaten medborgarna emellan. En ökning av den enskilde medborgarens tillgångar anser vi vara av stort värde när folkstyre och demokrati skall bevaras i så högvärdigt skick som möj ligt. I ägardemokratins samhälle får den enskilde medborgaren ett större inflytande i de ekonomiska sammanhangen. Det gäller här ett viktigt avsnitt i vårt samhällsmaskineri, samhällsutvecklingen bör gå i den riktningen att vad vi åsyftar med uttrycket ägardemokrati blir förverkligat. I ett avsnitt i motionen tar vi upp decentraliseringens betydelse. För en god maktbalans fordras en effektiv fördelning av makten, och härvidlag bör åstadkommas en decentralisering så långt som möjligt. En högre maktinstans skall inte påläggas uppgifter som lika väl eller bättre kan ombesörjas av en lägre instans. Koncentration till större arbetsenheter får inte leda till en försämrad service för dem som skall betjänas. Även i år påtalas att det inte skall finnas — som fallet är med de s.k. planeringsråden — organ som arbetar på ett sådant sätt att offentlig insyn och kontroll är undandragen när sådan insyn och kontroll bör förekomma. Ett avsnitt i motionen som inte varit med tidigare är det som återfinns under rubriken »Fri radio och TV». Vi för här fram den uppfattningen — och det kan inte bestridas att den är riktig — att förutsättningarna för en väl fungerande demokrati inte bara ligger i medborgarnas möjligheter att vid val och folkomröstningar uttrycka sina åsikter. Ur demokratisk synpunkt kan inte inskränkningar i yttrandefriheten tolereras. Begränsningen av opinionsbildningen i etermedia strider därför enligt vår mening mot elementära krav i en demokrati. I tidningspressen har vi en fri opinionsbildning, men det är tyvärr inte på samma sätt när det gäller de nya organ för opinionsbildningen som tillkommit genom teknikens framsteg och landvinningar, nämligen radio och TV. Det råder ingen tvekan om att radio och TV är ett monopolföretag. Vi anser att dessa organ, vilkas uppgift är att sprida upplysning till allmänheten, borde ha en till staten friare ställning. Även ur annan synpunkt än politisk och demokratisk skulle det säkert vara av värde med frihet och konkurrens på detta område. Många program är av sådant slag, kanske främst i TV, att det även av den orsaken finns ett starkt önskemål att här borde finnas en viss konkurrens. Ibland ställer man frågan då man ser otäcka TV-program när botten skall vara nådd, men ännu har det inte blivit något svar på den frågan. Det har gjorts en undersökning, som är redovisad i motionen, hur de olika partierna får tillfälle att framträda i radio och TV. Undersökningen omfattar TV-nyheterna och dagens eko i ljudradion under oktober och november månader, Denna undersökning visar klart och tydligt att socialdemokratiska partiet har stora förmåner och intar en gynnad ställning. De fyra oppositionspartierna, kommunisterna medräknade, har inte tillsammans fått framträda så mycket som socialdemokraterna ensamma har fått göra. Det kan inte vara en tillfällighet att det varit så under dessa månader. Om här skedde en ständig bevakning och om det kunde redovisas hur de olika partiernas representanter får framträda i denna nyhetsförmedling, så skulle säkert resultatet bli likartat. Motionen i denna kammare nr 35 innehåller en redovisning av hur vi inom högerpartiet anser att demokratin i vissa avseenden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt utan att vissa förhållanden och en rad frågor behöver uppmärksammas. Här kan även påpekas att det i motionens yrkande inte finns några långt gående, bestämda krav. Vi bara föreslår att motionen måtte överlämnas till grundlagberedningen för beaktande av däri angivna riktlinjer i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret — ett yrkande som man tycker borde ha kunnat godtas av utskottet. När så inte är fallet ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Snart får jag nog be herr talmannen och kammarens ledamöter om ursäkt för att jag återkommer i det ena ärendet efter det andra. Men det är inte jag som är orsaken till att dessa ärenden från konstitutionsutskottet har kommit samlade i en kö på föredragningslistan, och jag skulle tro att det dröjer rätt länge innan det blir en liknande anhopning. Högerpartiet har även i år återkommit med sitt förslag om återinförande av kvinnlig tronföljd. Detta förslag gäller inte ett ställningstagande i frågan monarki eller republik. Men när vi återkommer år efter år med detta förslag vill vi därmed visa vår vilja och vårt intresse att trygga den svenska monarkin och införa jämlikhet mellan kungahusets manliga och kvinnliga medlemmar. Högerpartiets ståndpunkt i fråga om att trygga monarkin i vårt land är fullständigt klar det finns säkert ingen som tvivlar på den saken. Vår motion i år är till sin uppläggning och även i yrkandet litet annorlunda än tidigare, och denna förändring är säkert en ändring till det bättre. I motionen har denna gång i någon mån belysts de historiska sammanhangen. Det redovisas att vi i Sverige under en tid av 99 år i tre perioder haft kvinnlig tronföljd, liksom man haft kvinnlig tronföljd i de flesta europeiska länder. En tid på 99 år kan tyckas vara en rätt lång tid, men om man beaktar att arvsriket infördes i vårt land 1544, är den sammanlagda tiden inte så lång. Orsaken härtill — anser de som forskat i historien — står att finna i den naturliga motsättning som förekom under århundradena mellan kungamakten och ständerna, den tidens riksdag. Man försökte nämligen i möjligaste mån begränsa kungamaktens inflytande, vilket ansågs särskilt angeläget under det kungliga enväldets tid. Därvid såg man ogärna införandet av kvinnlig tronföljd. Den tidens riksdagsledamöter hade även andra, mer specifika skäl mot kvinnlig tronföljd. Vid ett kvinnligt regentskap ansåg man nämligen att risk förelåg att drottningen gifte sig med utländsk regent, varvid två länder kunde komma under en och samma krona. För att minska denna möjlighet och denna risk tillkom sådana bestämmelser som att en prinsessa skulle vara ogift för att få bli regent. Ständerna utövade även ett visst inflytande på hennes giftermålsplaner, och slutligen stadgades inte någon arvsrätt för hennes eventuella avkomma. Som det sägs i motionen är den kritik som förr kunde riktas mot ett kvinnligt regentskap inte relevant i dag. Någon risk föreligger inte — om vi inför kvinnlig tronföljd — att Sverige vid ett kungligt giftermål skulle förenas med en annan monarki. Så lätt går det inte i vår tid att utplåna gränserna mellan länderna. Inte heller föreligger någon risk för att kvinnlig tronföljd skulle påverka riksdagen på ett eller annat sätt. Riksdagens suveränitet kan inte rubbas, och kvinnlig tronföljd kan inte påverka det parlamentariska arbetssättet. Olika typer av kvinnlig tronföljd förekommer. I Sverige förekom på sin tid den agnatisk-kognatiska tronföljden, och i Danmark, England och Grekland av i dag tillämpas den s.k. kognatiska tronföljden. Av flera skäl är denna lämpligare då den tillgodoser jämlikhet genom att låta samtliga regentens barn, pojkar och flickor, få arvsrätt innan denna går vidare till andra. Denna typ av kvinnlig tronföljd infördes i Danmark så sent som 1953. En kvinnlig tronföljdsordning förekommer i dag i sex av Europas nio monarkier, Spanien som faktiskt är en monarki, inbegripet. Enligt motionärernas mening bör även Sverige som på många områden är ett föredöme och vill vara ett föredöme införa rätt för kvinnor att beträda tronen.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

Herr talman! Vi har ju nu ännu en gång fått tillfälle att förstärka den ärftliga monarkin i ett demokratiskt land. Jag skall göra några anmärkningar till detta förslag med utgångspunkt från motionen.

Herr Sveningsson säger att den kognatiska tronföljden innebär jämlikhet.

Det är därför uppenbart att när hö gern motionerar om en sådan tronföljd så är den inte ute efter någon rättvisa. Jag klandrar den inte för det, ty det är dess egen sak. Vad den är ute efter är troligen vad som står i motionen, nämligen att sörja för successionens fortbestånd, men vad värde skulle ligga däri, kan jag inte fatta. Det är en annan sak som framställs på sidan 1 i motionen. Där talas om parlamentarisk monarki — vad det är för slags monarki är inte sagt, men därmed menas väl ärftlig monarki, vad jag kan förstå. Vidare säges att den torde kunna väl inpassas i den parlamentariska demokratin. Hur det konststycket skall se ut, är jag också mycket intresserad av. Demokrati innebär väl ett folkvälde. Den innebär att det är folket som bestämmer över hur ett land skall regeras och skötas och över dess ämbeten. I fråga om den ärftliga monarkin saknas ju alla sådana förutsättningar. Den bestämdes för över 150 år sedan av några adelsmän i första hand och präster och några bönder, som fick komma på sladden, men det svenska folket har ingenting att göra med samhällets högsta ämbete nu. Jag fattar bara inte hur detta skall kunna förenas med begreppet demokrati. Man måste nog ha herr Sveningssons abstraktionsförmåga för att göra det. Jag skulle vilja se på frågan om kvinnlig tronföljd utifrån en annan utgångspunkt men i anknytning till det ord som herr Sveningsson nämnde, nämligen rättvisa. Om man gör klart för sig att den ärftliga monarkin är ett privilegium — ty det är den — och man skall införa moraliska bedömningar, måste man väl i all rimlighets namn säga att varje privilegium för någon enskild person eller klass är orättfärdigt. Då kan man säga att hela successionsordningen är orättfärdig och orättvis ur moralisk synpunkt. Man måste ju ha en ganska fri moralisk syn, om man menar att man skall fördjupa orättvisan, ty denna motion om kvinnlig tronföljd vill ju ingenting annat än att fördjupa en orättvisa som redan finns.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Sveningsson annonserar att min ståndpunkt är känd. Jag vill inte motsäga det påståendet, men det är också herr Sveningssons ståndpunkt. När jag säger att vi inte har demokrati är det självfallet att därtill behövs göras en begränsning. Det är demokrati beträffande Sveriges förnämsta ämbete, som vi icke har. Herr Sveningsson undrar om jag till nästa år skulle vilja skriva en motion om kvinnlig tronföljd, som vore rättvisare än den högern har framlagt i dag. Det är totalt omöjligt, ty det går inte att få in rättvisa i ett sådant orättvist system som ärftlig monarki.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den debatt som har förts mellan herr Sveningsson och herr Kilsmo utan vill bara helt kort understryka att jag anser att självklara, moderna jämlikhetskrav talar för att denna motion bör bifallas. Visserligen har inte behörighetslagen och rösträtten givit den utdelning som kunde ha väntats för kvinnornas del på det parlamentariska arbetsfältet. Hitintills har de givit fem kvinnliga statsråd, tre kvinnliga ambassadörer, och år 1968 är det 51 kvinnliga riksdagsledamöter. Men det hindrar inte utan snarare talar för att de rättviseoch jämlikhetskrav, som går ut på att skapa möjligheter för kvinnlig tronföljd, borde kunna få tas upp av grundlagberedningen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Detta ärende är det absolut sista vid dagens plenum som jag tänkt göra något uttalande i. Det skall bli rätt kort, bara några få ord med anledning av den blanka reservation som fogats till detta utlåtande av högeroch folkpartiledamöter. När partistödet tillkom genom beslut vid 1965 års riksdag och vid alla senare tillfällen då frågan om statsbidrag till partierna har behandlats, har vi inom högerpartiet fasthållit vid och hävdat den uppfattningen och principen att till partierna inte skall utgå bidrag av statsmedel. Vi har denna uppfattning kvar. Under alla år sedan detta partistöd tillkom har vi också motionerat om avslag på anslag av skattemedel till partierna. Säkert skulle det inte bli någon lätt uppgift för partierna att, sedan detta bidrag av skattemedel har införts, återgå till att själva svara för finansieringen av sin verksamhet, men vi tror att detta skulle vara möjligt. Visserligen får partierna det litet lättare genom att de får ett partistöd, men detta bidrager inte till att öka väljarnas politiska intresse. Ingen skall tro att högerpartiet har det lättare än något annat parti att finansiera sitt arbete. Dessa bekymmer tror jag är ganska likartade för de olika partierna. Men vi har som sagt kvar denna principiella inställning att partierna skall vara fria och självständiga i förhållande till staten, Vi har därför även i år motionerat om att detta anslag i riksstaten inte skall utgå. Motionen har i vanlig ordning gått till statsutskottet för behandling. Vi har således inte kunnat biträda motionsförslaget om utredning av frågan om hur det allmänna skall stödja partiernas verksamhet. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är vanligt att man i ord ger uttryck för sin uppskattning av elevrörelsens arbete. Det är mindre vanligt att man med stor bestämdhet visar det i handling, t.ex. vid anslagsgivningen. Det är visserligen sant att statsverkspropositionen i år föreslagit en ökning av anslaget till SECO med 30 000 kronor. Men enligt oss motionärer från fyra partier som står bakom motionerna I:525 och II:682 är det inte tillräckligt. Vi har ansett att det finns starka skäl att i stället för 150 000 kronor ge SECO ett statsbidrag på 200 000 kronor. Det har statsutskottet tyvärr inte velat vara med om. Man tycker den föreslagna ökningen är tillräcklig. Det tycker inte jag. SECO:s arbete och organisation är under mycket snabb utveckling. Tusentals elever har i dag uppgifter i det skoldemokratiska arbetet. I det nya gymnasiet har elevråden och deras företrädare i olika instanser fått en långt viktigare roll att spela än tidigare; Allt tyder på att elevdemokratin kommer att utvecklas, att SECO är nödvändig för skolningen av de elever som deltar i det arbetet och att statsmak terna därför bör ge SECO ett betydelsefullt ekonomiskt stöd. Det är bara insikten att det inte tjänar mycket till att begära en votering mot ett enigt statsutskott som gör att jag inte yrkar bifall till motionerna. lan stat och kommun utredde frågan om hur statsbidraget tekniskt skulle konstrueras för att icke motverka rationalisering och kostnadsbesparande åtgärder inom skolan.

Herr talman! I inledningen till den nya läroplanen för grundskolan ägnas ett ganska långt kapitel åt trivseln och arbetsförhållandena i skolan. Jag vill göra ett kort citat om detta: »Denna arbetstrivsel är väsentligen en funktion av gott samarbete och samspel mellan många: skolledare, elever, vaktmästare, elevrådsfunktionärer, ekonomioch kanslipersonal etc. — — — I detta samspel i skolmiljön kan givetvis eleven vara missanpassad till skolan lika väl som skolan kan vara missanpassad till eleven. Förutsättningarna för arbetstrivsel och arbetsro i skolan bestäms i hög grad av i vilken utsträckning skolarbetet framstår som meningsfullt för eleverna och förmår dem till engagemang och viljeanspänning.» Jag tror att detta — och mycket mera som står att läsa i läroplanen — är bra och riktigt. Inte minst viktigt är att eleverna finner en nytta med sin dag i skolan, det har vi ofta hört. De flesta söker också efter ett meningsfullt vetande under lektionerna. Men tyvärr — och här kommer jag in på de motioner som tagit upp frågan om observationsklassen — kan ett och annat oroselement göra en i övrigt vanligen ambitiös klass som helt förbytt. Hur många gånger har inte vi föräldrar fått den här kommentaren från eleverna själva, när man frågat hur det går i skolan: Ja, det kunde säkert ha varit mycket bättre, men det är ingen ordning och reda i den här klassen, så det blir ingenting med arbetet! Vad ligger nu i det där? Tittar man närmare efter, skall man finna att främsta orsaken kan vara en eller ett par elever, som av läströtthet eller annan orsak föredrar att ägna sig åt att framkalla störningar och som har förmåga att leda kamraterna i samma spår. Det innebär många gånger att resten av klassen, som hade kunnat utgöra en klass med studieambition och ordningssinne, på grund av den här åberopade situationen får trivsel och studier allvarligt störda. Vill man använda klartext, innebär detta att ett par elever med sitt uppträdande kan sabotera klassens möjligheter att inhämta undervisning. Jag säger givetvis detta med reservation för att det i lyckliga fall kan finnas alldeles utomordentliga lärare, som kan hantera besvärliga elever och likväl få till stånd en hygglig undervisning. Tyvärr är det inte så väl beställt i många skolor, utan man måste ha andra möjligheter för att få ordning och reda, arbetstrivsel och arbetsro.

Nu pågår det en diskussion om dessa saker, men jag har funnit att enligt mångas uppfattning är observationsklassen mest effektiv. När man skiljer ut elever från klassen, blir det i första hand en förbättring i den ordinarie klassen, men med lämplig lärare kan observationsklassen bli till hjälp också för dem som placeras där. Jag tror att man också bör tänka på detta. Många gånger räcker det kanhända med en termin eller ett läsår. En termin kan, det har jag åtminstone erfarenhet av från mitt hemdistrikt, ibland ha räckt till i detta sammanhang. Frågan är då: Kan det bli ett så stort antal elever som skolstadgan kräver, nämligen lägst sju? Kan man få ihop så många i ett mindre eller ordinärt skoldistrikt? Ja, det är diskutabelt många gånger, och ofta är väl — man måste ju här säga dess bättre — så inte förhållandet. Det kan bara vara fråga om några få elever. Det kan ibland finnas möjligheter — jag vet att det har prövats mellan olika skoldistrikt — att transportera elever till ett annat skoldistrikt. Två skoldistrikt slår sig samman om en obs-klass. Det är ju genomförbart men inte utan svårigheter. Resebesvärligheterna kommer ju in i sammanhanget. När man inte kan uppnå antalet sju, borde man ha möjlighet att få starta en obs-klass med ett lägre antal. Vi föreslår fyra. Utskottsmajoriteten framhåller att det är bättre med en observationsklinik. Ja, även detta förutsätter, om det skall bli någon nytta med det, en specialutbildad lärare, som tar hand om eleven ett par timmar just i känsliga ämnen. Det innebär också att det blir en specialtid som skall inpassas i skolarbetet. Ibland har man inte tid för en sådan obs-klinikundervisning förrän efter det ordinarie skolarbetets slut. De praktiska svårigheter som då uppträder i form av skolskjutsar etc. gör att systemet kan vara ganska svårt att tilllämpa, särskilt i ett landsbygdsdistrikt. Vår motion och vår reservation går alltså ut på en sänkning av det lägsta antalet elever för att få inrätta en observationsklass till fyra. Vi är medvetna om merkostnaden. Att få ordning och trivsel i skolarbetet anser vi dock ändå vara värt dessa pengar. Vi tror alltså att en obs-klass är bättre än en obs-klinik. Obs-klassen faller in i den ordinarie skolgången, vilket vi här har försökt att påvisa, på ett mera naturligt sätt. Därför bör ansträngningar göras som underlättar för distrikten att inrätta sådana här obs-klasser på ett enklare sätt än som hittills har varit möjligt. Menar man allvar med talet om att disciplinproblemen i skolan bör angripas på ett effektivt sätt, tror jag att detta är en väg att nå fram till ett bättre sakernas tillstånd. Avslutningsvis måste jag nog säga, att disciplinproblemen i skolarbetet är besvärliga och de tenderar till att bli besvärligare i stället för bättre. Jag tror att det är mycket angeläget att ta allvarligt på dessa frågor och jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen på denna punkt.

Herr talman! Detta utskottsutlåtande är ju generellt sett ytterst märkligt så till vida, att jag kan yrka bifall till det utan inskränkning, och det har ännu inte hänt. Men det beror kanske mindre på extra vänlighet ifrån representanterna i avdelningen och mera på en förstående skrivning ifrån utskottet. På denna punkt föreligger två mycket väsentliga motioner från vårt håll, och jag har anledning att göra några kommentarer till dem, I en motion av herr Åkerlund i denna kammare och fru Sundberg m.fl. i andra kammaren begärs en utredning om hur statsbidraget tekniskt skall konstrueras för att inte motverka rationalisering och konstnadsbesparande åtgärder inom skolan. Utskottet diskuterar denna fråga mycket seriöst och betecknar den som väsentlig. Man påminner om att skolöverstyrelsen har sin uppmärksamhet riktid på saken. Under hand har man också inhämtat att frågan är under övervägande i departementet. Med hänsyn härtill har vi inte haft anledning att avge någon särskild reservation — huvudsaken har för oss varit att ärendet blir behandlat med omsorg och största möjliga snabbhet. Det är ju ytterst olämpligt att ett organ arbetar för vissa rationaliseringsåtgärder och att detta kan i sin tur innebära att ett annat organ, kommunerna, får ta på sig kostnader för att staten skall kunna göra besparingar. Det kan knappast begäras att kommunerna skall ha något särskilt intresse av att öka sina kostnader för att staten skall kunna minska sina. När vi nu har statsrådet Moberg närvarande i kammaren, skulle jag vilja ställa den frågan till honom: Finns det möjlighet att vi får några nya regler för detta under innevarande år? Här gäller det ju mycket stora pengar, och det kan inte vara tillfredsställande att detta har fått fortgå år efter år. Säkerligen finns det miljoner att hämta, om man får en vettig fördelning mellan staten och kommunerna av vinsterna på rationaliseringen. Den andra motionen jag skulle vilja kommentera litet grand gäller det mycket besvärliga problemet om minoritetsgruppernas skolutbildning — den är väckt i första kammaren av herrar Schött och Eskilsson, i andra kammaren av herr Björkman m.fl. Utskottet säger att 1964 års utlandsoch internatskoleutredning behandlat även denna fråga. En proposition är också aviserad under vårens lopp. Vi har därför inte velat ta upp frågan till sakbehandling nu utan avvaktar den kommande propositionen. Så länge vi inte vet vad propositionen kommer att innehålla, kan vi bara uttrycka förhoppningen att man verkligen tar upp minoritetsgruppernas skolfrågor till en seriös och välvillig behandling. Det borde tillhöra de demokratiska spelreglerna att vi ser med utomordentlig generositet på minoritetsgruppernas möjligheter att bevara sina särdrag, även om det innebär en viss kostnad för staten. Herr talman! Jag har velat göra dessa kommentarar och ställa min fråga till statsrådet. I övrigt har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag på denna punkt.
Herr talman! Med anledning av herr Wallmarks fråga vill jag säga — vilket också står i utskottsutlåtandet — att vi håller på att förbereda åtgärder i denna fråga. Det krävs överläggningar med de kommunala huvudmännen, och självfallet är det inte möjligt för mig att i dag säga något om när de Ööverläggningarna kan leda till resultat. Men vi skall driva på denna fråga så mycket vi kan. Det är det enda jag kan lova herr Wallmark.

Herr talman! Låt mig först göra några korta kommentarer som gäller samtliga punkter i statsutskottets utlåtande nr 8. Som bekant sände regeringen ut en promemoria till ämbetsverken innan de skulle skriva sina petita med uppmaning till verken att vara så återhållsamma som möjligt på grund av det ekonomiska läget. Jag tror också att ämbetsverken har tagit hänsyn härtill. När förslagen kom in kunde departementscheferna, och i detta fall chefen för utbildningsdepartementet, ändå inte godta alla framställningar som gjordes av de olika underställda ämbetsverken. Detta har gjort att vi på statsutskottets andra avdelningen även i år har fått mottaga ett stort antal kostnadskrävande motioner. Låt mig, herr talman, bara säga att de reservationer som vi i dag behandlar kostar inte mindre än 865 000 kronor, förutom de kostnader som skulle föranledas av ett bifall till reservationen på den punkt som vi just nu diskuterar; därvidlag har ju reservanterna inte angett vad det skulle komma att kosta. Med anledning av herr Thorsten Larssons inlägg vill jag erinra om vad utskottet har skrivit på denna punkt, nämligen: »Utskottet delar självfallet mo tionärernas uppfattning om vikten av att man söker komma till rätta med förekommande disciplinsvårigheter men anser knappast ett ökat utnyttjande av observationsklasser vara den väg man i första hand bör pröva. Att till en särskild klass sammanföra elever som visat sig utgöra oroselement i sina respektive klasser är en åtgärd, som visserligen kan åstadkomma bättre förhållanden i de klasser som befrias från sina orosstiftare, men i gengäld kan ha en negativ effekt på de elever som flyttas. En vidgad användning av s.k. observationskliniker är enligt utskottets mening att föredra och ligger också i linje med den moderna uppfattningen att all specialundervisning i möjligaste mån skall inordnas i den vanliga klassundervisningen. Utskottet avstyrker ifrågavarande motionsyrkande.» Herr talman!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

Herr talman! Jag skall bli ganska kortfattad i fråga om denna punkt, som i stort sett behandlar privatskolorna. Dessa skolor är ju här i landet inte särskilt många.

De är, särskilt i vissa fall, säkerligen mycket värdefulla, och de har givit ett mycket gott bidrag till hanterandet av pedagogiken här i landet. Jag tänker då inte bara på den skola som är föremål för reservation av undertecknad, Restenässkolan, utan också på den skola som här även blir föremål för överläggningar, nämligen Göteborgs högre samskola. Om denna senare skola har det nu fällts mycket uppskattande omdömen i flera sammanhang av olika institutioner och olika talare. Jag tar mig här faktiskt friheten att till kammarens protokoll få citera ett uttalande som fröken Olsson i andra kammaren gjorde i statsutskottet när vi behandlade frågan om privatskolorna. Om jag fattade det rätt gjorde hon där en principiell deklaration om privatskolorna.

Inte minst i den debatt, som vi nu väl börjar få i detta land om förskolans införande, tror jag att det kan vara mycket värdefullt att observera denna metod som där prövas. Jag skall sedan bara be att i all korthet få yrka bifall till den reservation som jag här nämnde och som berör Restenässkolan. Jag skall inte bli långrandig. En av huvudmotionärerna i denna kammare kommer nämligen att närmare utveckla Restenässkolans synpunkter. Men jag vill erinra om vad som står i reservationen. Där talar man om att Restenässkolans verksamhet »präglas av en uppslagsrik och modern pedagogik, att studieresultaten varit goda och att skolan haft och tack vare re lativt låga avgifter kunnat behålla en bred rekrytering>. Jag inskränker mig till detta och yrkar bifall till reservationerna 1 och 3 a vid punkten 13.

Herr talman! Denna punkt är en av de mera intressanta i utskottsutlåtandet. Jag tänker nu inte på reservationerna, utan jag tänker på utskottets utlåtande i relation = till statsverkspropositionen. Jag kan väl utan vidare säga, att utlåtandet visar att utskotet har en friare, öppnare och generösare syn på dessa frågor än departementet har redovisat. Jag skall beröra två saker. Den ena skall jag bara nämna. Det gäller samskolan i Göteborg. Där är ju utskottet mycket positivt. Såvitt jag förstår kommer herr Lidgard att utveckla utskottets tankegångar närmare. Jag kan bara med tillfredsställelse konstatera att utskottet på den punkten varit enhälligt gentemot statsverkspropositionen. Vad jag tänkte säga några ord om är riksinternatskolorna. Där aviseras visserligen en proposition, baserad på betänkandet från 1964 års utlandsoch internatskoleutredning, men departementschefen har inte velat godta utredningens förslag beträffande riksinternatskolor. Den väntade propositionen kan därför bara behandla övriga förslag. Utskottet säger mycket klart ifrån att man är helt medveten om de svårigheter som internatskolorna f.n. kämpar med. Jag vill erinra om att riksdagen tidigare år själv tagit initiativ för att hjälpa Grännaskolan ur dess ekoncmiska svårigheter. Samma synpunkter lägger utskottet även i år på detta problem då det ger till känna för Kungl. Maj:t att man omgående vill ha ett konkret förslag just beträffande riksinternatskolorna. Därom är utskottet helt enigt.

Vi måste få ett förslag så att vi snabbt kan diskutera detta. Den skrivning som utskottet gjort torde enligt min uppfattning vara en anvisning för departementet om i vilken riktning utskottet önskar att dessa förslag skall gå. I konsekvens härmed har vi inte sakbehandlat det konkreta förslag som lagts fram. Det gäller dels Restenässkolan, dels Solbacka. Utskottet har varken tagit positiv eller negativ ställning till dessa skolor. Jag vill här deklarera att jag finner reservationen fullständigt onödig när det gäller Restenässkolan, eftersom vi skall få förslag i den riktning som avses. Utskottet har inte i något avseende en negativ inställning till denna skola utan snarare tvärtom, men det finns ingen anledning att bryta ut en skola, när vi klart beställer ett förslag omgående för hela området. Herr talman! Jag har med dessa ord velat deklarera högerrepresentanternas i statsutskottet inställning till detta och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under punkt 13 har utskottet behandlat den fyrpartimotion, undertecknad av bl.a. samtliga riksdagsmän från Bohuslän i båda kamrarna, som upptar framställning om driftbidrag ur förevarande anslag till Restenässkolan i Bohuslän. Att vi bohusriksdagsmän aktualiserat denna fråga överraskar naturligtvis ingen, men vi ser inte Restenässkolan bara som ett länsintresse, som endast kan påkalla förströdd uppmärksamhet från riksdagens sida. Vi anser att det är ett samhällsintresse att stödja en skola, som i likhet med denna, såsom också utskottsreservanten här anförde, bedriver en uppslagsrik och modern pedagogik och bildar ett nytt och välmotiverat inslag i svenskt undervisningsväsen. Vi lever i en tid av stora omdaningar, inte minst på skolans område, och en helt ny skolsituation håller på att växa fram. Under nya förhållanden bör nya former prövas. Restenässkolan vill med fullföljande av de principer som vunnit myndigheternas och målsmännens förtroende under snart 25 år erbjuda en modern form av det gymnasiala stadiet. Skolan ställdes 1949 under skolöverstyrelsens överinseende och erhöll 1951 examensrätt för realexamen. Från och med höstterminen 1968 omorganiseras skolan successivt till grundskolans högstadium. Från höstterminen 1967 har Restenässkolan utvidgat sin verksamhet till att omfatta även det nya gymnasiet med samtliga linjer utom den tekniska, men i planerna ingår också teknisk linje samt fackskola med samtliga linjer. Men av särskilt stort intresse — och det är en av anledningarna till att vi har väckt denna motion — är det nya gymnasiet. Undervisningen bygger på en kombination av brevstudier i hemorten och muntlig undervisning vid skolan. Koncentrationsläsning förekommer också i alla ämnen. Denna kombination torde väl tillgodose kravet på självständigt och individuellt arbete i det nya gymnasiet och i fackskolan. Man omsätter alltså vid skolan de grundläggande idéer, som gymnasieutredningen förordar. Ur ekonomisk synpunkt är också en sådan skolform mycket fördelaktig. Genom kombinationen av brevstudier med muntlig undervisning görs det stora besparingar i lärartimmar och undervisningslokaler — något som också bör uppmärksammas i dagens samhällsekonomiska situation. Vidare är det ett känt faktum, att totalkostnaden per elev är betydligt lägre i privatskolorna än i de allmänna skolorna. Den nya gymnasieformen som prövas just vid Restenässkolan lämpar sig också mycket väl för vuxna elever med förvärvsarbete och för rörelsehindrade och handikappade elever, och skolöverstyrelsen har uttryckt sitt stora intresse för denna nya form av undervisningsplanering. Vi vet att det råder mycket delade meningar om de privata skolorna, men vi kan väl vara eniga om att de har tillkommit på enskilt initiativ av pedagogiskt intresserade personer med positivt intresse för reformer och utvecklingsarbete på skolans område. Privatskolorna fyller enligt vår mening ett behov hos allmänheten och utgör ett värdefullt komplement till det allmänna skolväsendet. I Danmark finns t.ex. inte mindre än 109 privata realskolor. Utmärkande för Restenässkolan har också varit att dess elevkår utgjort ett tvärsnitt genom det svenska samhället. Skolan har hållit så låga elevavgifter, att även familjer med relativt begränsade inkomster har kunnat placera sina barn vid skolan. Det bör även framhållas att skolan alltid haft mycket goda studieresultat, som inte sällan väckt uppmärksamhet. 1957 års skolberedning ställde sig också ytterst positiv till de privata internatskolorna och fann det önskvärt att dessa skolor fortsatte sin verksamhet, då de fyllde en ur det allmännas synpunkt viktig funktion.

Enligt skolöverstyrelsens mening finns det skäl för ett väl tillmätt statsbidrag till dessa skolor. Utbildningsministern har också helt nyligen förklarat, att statsmakterna kan tänka sig att stödja bl.a. skolor för utlandssvenskars barn eller skolor i fall då rent pedagogiska skäl kan motivera bidrag. Han talar också om pedagogisk experimentverksamhet. Allt detta är enligt min mening tillämpligt just på Restenässkolan. Som det anförs i utskottsutlåtandet omnämnes det i propositionen, att 1964 års utlandsoch internatskoleutredning i sitt betänkande föreslagit att de nuvarande internatskolorna Sigtuna humanistiska läroverk, Sigtunaskolan , Viggbyholmsskolan och Grännaskolan skall få karaktär av riksinternatskolor. Det föredragande statsrådet har emellertid dess bättre inte för närvarande kunnat tillstyrka detta förslag, och en proposition väntas ju till årets riksdag. Utan att föregripa en senare riksdagsbehandling vill jag ändå i dag ha sagt, att Restenässkolan har ett ur riksinternatsynpunkt mycket gynnsamt läge i storstadsregionen runt Göteborg och i det folkrika västsvenska och sydsvenska området. Utskottsmajoriteten säger sig vara medveten om de svårigheter som internatskolorna har att kämpa mot men vill avvakta Kungl. Maj:ts inställning till utredningens förslag om riksinternatskolor. Majoritetens neutrala inställning i dag kanske ändå kan leda fram till ett positivt ställningstagande senare under denna riksdag. Jag delar ändå reservanternas mening, att den ovisshet som råder, när det gäller internatskolorna, inte utgör något hinder för en positiv prövning av yrkandet i den fyrpartimotion som jag här har pläderat för. Det finns emellertid en passus i reservationen som jag vänder mig emot — den om Solbacka läroverk. Vi motionärer, som yrkar statsbidrag ur förevarande anslag till Restenässkolan, vill naturligtvis inte motsätta oss att Solbacka läroverk får samma förmån. Jag uppfattar det nästan som ett olycksfall i arbetet att inte reservationen upptar ett tillstyrkande även på denna punkt. I varje fall kan inte vi, som yrkar statsbidrag ur förevarande anslag till Restenässkolan, gå emot ett anslag till Sol backa läroverk. Jag tror också att uppslutningen kring denna reservation hade varit större om denna passus uteslutits. Utifrån vårt motionsyrkande ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 vid punkten 13.

Herr talman! Under denna punkt debatterar vi bl.a. ett motionspar om statsbidrag till Göteborgs högre samskolas lägre avdelning, årskurserna 1—6, av storleksordningen 165 000 kronor. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt detta avsteg från = statsverkspropositionen, men det föreligger en reservation. Min befattning med detta ärende har inte sin upprinnelse här i huset, utan jag har varit i kontakt med det i olika omgångar genom mitt deltagande i handläggningen av det i Göteborgs skolstyrelse. Göteborgs högre samskola är en privat skola som tillkom år 1901 och fick studentexamensrättigheter 1905. Målsättningen, som har klargjorts i stiftelseurkunden och som alltjämt är vägledande för Samskolans drift, är att det är en skola för reformer och experiment på det pedagogiska området. Det är en konfessionslös skola. Mycket tidigt hävdade man inom Samskolans verksamhet idéerna om de sammanhållna klasserna. Man byggde ut den ursprungliga verksamheten på de högre stadierna med en lägre avdelning just för att grundlägga sammanhållningen i klasserna från begynnelsen av skolgången. Man har också som ledstjärna för undervisningen haft den individuella elevbehandlingen.

männa skolstyrelse avstyrkte vid det tillfället. Sedan har en kraftig uppbyggnad av verksamheten skett, och man återkom med förnyad ansökan om statsbidrag, som tillstyrktes av Göteborgs skolstyrelse 16/2 1965. Det finns redan från skolöverstyrelsen stöd för försöksverksamhet på den högre avdelningen, och det är väl erfarenheterna från den som har gjort att man — i full samklang med skolans principer och stiftelseurkund — har satsat så hårt på försöksverksamhet även inom den lägre avdelningen. Verksamheten inom dessa årsklasser inskränker sig inte bara till att man bedriver denna Montessoriundervisning. Man har också i samråd med Göteborgs universitet bedrivit pedagogisk forskning, och universitetet bedriver fortgående studier av elevmaterialet vid Samskolans lägre avdelning. Till dessa synpunkter återkommer emellertid en annan talare. Jag vill i stället helt kort beröra ett uttalande av doktor Regnér, barnpsykiater i Göteborg, som hävdar den stora vikten av att det inom skolväsendet i Göteborg finns en replipunkt av detta slag. Doktor Regnér anför bl.a. att här finns möjligheter att kunna differentiera den pedagogiska behandlingen av vissa elever, vilka reagerar med insufficiens på skolmiljöer som passar det stora flertalet barn förträffligt. även de lokaliteter i vilka undervisningen bedrivs är ett gott stöd för denna form av pedagogisk verksamhet. Den allmänna skolstyrelsen tillstyrkte inte framställningen 1963, med hänvisning till bl.a. att tillgången på lärarkrafter och planläggning av verksamheten vid det tillfället inte var tillfredsställande. När skolstyrelsen sedan 1965 fick anledning att ta upp ärendet igen på grund av förnyad framställning, konstaterade man att Samskolans verksamhet har fördjupats och förstärkts. Det har bedrivits en ingående fortbildning för de lärarkrafter som varit verksamma inom denna under visning. Framför allt pekade skolstyrelsen på att en av grunderna för statsbidrag till en privat skola på detta lägre stadium är dess intresse ur forskningsoch försökssynpunkt. De möjligheterna var vid det tidigare tillfället inte så goda som det framstod för skolstyrelsen vid det senare tillfället. Fortfarande yppar emellertid år 1965 Göteborgs skolstyrelse tveksamhet när det gäller en sida av denna verksamhet, nämligen allsidigheten i elevsammansättningen i de klasser det är fråga om. Denna fråga har just Samskolans styrelse själv tagit upp i sin statsbidragsansökan, där styrelsen säger att de höga terminsavgifterna innebär risk för en ensidig elevrekrytering och att skolans ledning ser med oro på en sådan utveckling. Det är med andra ord för att undanröja ett av de sista hindren för ett gott resultat, som denna statsbidragsansökan har tillkommit. Skolstyrelsen i Göteborg säger också att detta är en verksamhet av synnerlig vikt, som strängt taget hade bort äga rum inom grundskolans ram, men då så nu inte är fallet att det finns möjligheter till detta tillstyrker man och ser med tillfredsställelse att en sådan verksamhet har tillkommit på privat initiativ. Man menar i stort sett att till dess denna verksamhet kan ske i annan form bör den på allt sätt stödjas av samhället i den form den nu bedrivs. För övrigt kan nämnas att Göteborgs stad har visat ett positivt intresse för denna verksamhet på det sättet, att stadskollegiet har bifallit ansökan om bidrag till viss materiel för denna undervisning. Om jag sedan kommer in på riksdagsbehandlingen nu vill jag säga, att vi redan i debatten om reservationen vid punkten 10 fick en redogörelse av herr Näsström beträffande mekaniken i årets budgetarbete. Det är inte för kammarens ledamöter okänt att vi befinner oss i ett läge, där stor återhållsamhet bör visas i anslagsfrågor. Skolöverstyrelsen har emellertid på relsen i Göteborg tillstyrkt ett statsbidrag, och det är väl bara att beklaga att handläggningen inte har kunnat ske snabbare än att den nödvändigtvis måste komma in i debatten under 1968 års riksdags knappa ekonomiska stjärna. Det hindrar mig inte att anse att denna fråga är av sådan vikt, att man bör kunna lägga band på sina ekonomiska skrupler. Jag vill till slut säga ett par ord om reservation 2 som avgivits med anledning av denna fråga. Det anförs i den att en grundregel i propositionen år 1962 nr 54 var att statsbidrag inte skall utgå till privatskolor på nämnda nivå. Det föreligger där ett läsfel. Vad som står i propositionen är att statsbidrag inte bör utgå annat än i de fall där det finns en stark pedagogisk motivering eller annat liknande skäl för ett bidrag. Detta utvecklas sedan vidare till att omfatta exempelvis experiment. och friskolor, där man kan utpröva mera omfattande eller genompripande kursplanemässiga, metodiska eller andra pedagogiska idéer och tankar och där man genom en speciell uppläggning av skolans hela arbete vill för praktiskt skolbruk omsätta = utvecklingsfrämjande uppfostringseller omvårdnadsidéer. Jag kan inte se att det finns någonting i motiveringarna där, som inte är tillgodosett i målsättningen för denna verksamhet i Samskolan, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande under denna punkt.

Herr talman! Jag skall be att få börja där herr Hansson slutade. Jag har också fäst mig vid reservanternas motivering, där de hänvisar till grundreglerna från 1962. I reglerna sägs ju, som herr Hansson påpekade, att när det finns speciella skäl skall privat skolor kunna få bidrag. Där talas direkt om att experimenteller friskolor synes — inte minst med hänsyn till att de kan lämna stimulerande bidrag till den allmänna pedagogiska utvecklingen — vara förtjänta av det allmännas stöd. Även om vissa skäl motiverar att statsbidrag för sådan skola eller del av skola inte bör övervägas förrän den med någon tids verksamhet dokumenterat den pedagogiska egenart m.m. som skulle tala för statsbidrag, ville departementschefen — framhölls det 1962 — inte förorda att en sådan tidsregel uppställes som generell norm. Som vi redan hört, har Samskolan sedan 1935 tillämpat Montessorimetoden, till en början mera tveksamt men sedan i alltmer utvecklad form. I själva verket hade skolan redan tidigare prövat en del av Montessorimetoderna och funnit dem goda. Som herr Hansson sade, bedrivs här just vad det talades om i propositionen, nämligen ett pedagogiskt utvecklingsarbete, Den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet samarbetar med Samskolan. Vid institutionen anställda psykologer utför skolmognadsundersökningar vid <Samskolan. Studerande får i anslutning till sin utbildning i observationsoch testningsmetodik utföra övningar med skolans elever. Institutionen har också speciella möjligheter att dit förlägga experiment och andra pedagogiska undersökningar. Slutligen bedriver institutionen i samarbete med Samskolan undersökningar som avser de arbetsmetoder som speciellt karakteriserar skolan, främst då Montessoriundervisningen på lågstadiet. Det har också gjorts ett par vetenskapliga specialstudier av skolpsykologer vid institutionen. En studie, där man jämfört barn som fått undervisning vid Samskolans Montessoriavdelning och barn som åtnjutit vanlig skolundervisning, har klart utfallit till Montessorigruppens fördel. Barnen där hade större förmåga att arbeta självständigt och visade större förmåga att nå goda resultat också under sin fortsatta skolgång. Undervisningen sker individualiserad men i en större grupp, så att den lär barnen arbeta självständigt samtidigt som den ger möjlighet till social anpassning. Enligt vad skolpsykologerna kommit till arbetar Samskolan i Göteborg alltså helt i linje med de strävanden som finns inom det allmänna skolväsendet. Det bekräftas också av att såväl skolstyrelsen i Göteborg, länsskolnämnden som skolöverstyrelsen numera stöder Samskolans begäran om bidrag. Det är riktigt att vi lever under den knappa ekonomins stjärna och att det bör visas stor återhållsamhet, men i det här fallet är det ju inte fråga om något stort anslag. Jag skulle vilja påstå att man sällan får forskning utförd för så pass små belopp. Till den pedagogiska institutionen har väl både statsrådet Moberg och jag varit med om att ge betydligt större belopp för forskningsändamål. Det är heller inte fråga om någon stor summa, med tanke på att man för pengarna får dels undervisning, dels möjligheter att bedriva forskning. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Hitintills är det ju företrädesvis representanter för Göteborg som har uttalat sig för Samskolan i Göteborg, och det är väl i och för sig naturligt att man kan uppleva den såsom ett lokalintresse. Men när nu även jag vill säga några ord till förmån för detta statsbidrag, sker det just för att markera att det inte är ett lokalt intresse att denna skola får det statsbidrag som den behöver. Herr Näsström och de andra reservanterna begagnade sig för ett par tre månader sedan av Samskolan i Göteborg för att avrätta en motion, som jag hade fört fram, om en lärarutbildning med särskild tyngdpunkt på Montessoriundervisning. Jag ville ha en sådan undervisning vid en särskild lärarhögskola. Man sade då att det kunde man naturligtvis inte gå med på. Men så hade man upptäckt att det i Göteborg vid Samskolan bedrevs Montessoriundervisning, och man talade vackert i utskottsutlåtandet om hur man skulle utveckla och fördjupa samarbetet mellan Samskolan och lärarhögskolan för att få fram de pedagoger som skulle kunna föra Montessoripedagogiken vidare. Jag skall inte fördjupa mig ytterligare i denna undervisning. Jag kan till alla delar instämma i vad fru Segerstedt Wiberg har sagt om dess förtjänster. Vad jag skulle vilja säga, herr Näsström, är, att om man nu anser att vi skall använda denna privata skola i den allmänna lärarutbildningens tjänst, tycker jag att det är rimligt att man är så pass logisk att man är beredd att ge skolan det stöd som den behöver för att kunna fungera som ett led i den statliga lärarutbildningen.

Herr talman! Låt mig först få säga ett par ord till herr Thorsten Larsson. Han gjorde en kanske litet ovanlig sak här. Han refererade nämligen vad som hade sagts i ett utskott. Man om man använder denna ovanliga metod, tycker jag att man skall referera på rätt punkt. Vad fröken Olsson anförde gällde inte Restenässkolan utan nästa moment, där vi har en reservation. Herr Wallmark ansåg att reservationen när det gäller Restenässkolan är onödig. Det vill jag helt instämma i. Även jag anser den vara helt onödig. Herr Lidgard framhöll att göteborgsrepresentanterna hade visat sig mycket aktiva här, och jag förstår att det är ett lokalt intresse. Det är dock så att vi i statsutskottet måste försöka se ut över hela landet, Vi kan inte titta bara på vissa orter. Detta har gjort att vår inställning har blivit så som den är i vad det gäller den reservation som jag och flera står för. Där åberopas det särskilda utskottets utlåtande år 1962. Herr Hansson ansåg att vi hade misstolkat det utlåtandet. Nej, herr Hansson, det är inte så. Jag hade äran att vara ordförande i detta utskott, så jag minns mycket väl hur diskussionen gick, Jag får kanske erinra om vad departementschefen yttrade.

Departementschefen ansåg att särskilt stor restriktivitet borde iakttagas i fråga om statsbidrag för undervisning på lågoch mellanstadium. Det är precis vad vi resonerar om i dag.

Särskilda utskottet biträdde dessa departementschefens uttalanden. Det är alltså bakgrunden. Men det fanns också en annan bakgrund, När vi införde enhetsskolan här i landet var en av motiveringarna, att vi så långt som möjligt skulle få ett enhetligt skolväsende över hela landet och att vi inte i någon nämnvärd grad skulle behöva lita till privata skolor. Det är därför som vi reservanter nu instämmer i departementschefens förslag; vår reservation är lika med departementschefens förslag. Här har åberopats att skolöverstyrel sen gjort framställningar. Ja, som jag nämnde redan i mitt första anförande har departementscheferna av olika orsaker, främst naturligtvis det ekonomiska läget, måst stryka en hel del äskanden från olika ämbetsverk. Jag vill citera vad vi anför i reservationen: »I motionerna I:103 och II: 145 har beträffande den lägre avdelningen av skolan framförts samma förslag som i skolöverstyrelsens anslagsframställning. Utskottet får med anledning härav erinra om att i propositionen 1962:54 utförligt diskuterats vilka förutsättningar som borde krävas för statsbidrag till mot grundskolans lägre stadier svarande privatskolor. Utskottet som i och för sig delar uppfattningen, att det är en värdefull pedagogisk verksamhet som bedrives vid lägre avdelningen av Göteborgs högre samskola, har inte funnit att i motionerna anförts tillräckliga skäl för att beträffande denna skola göra avsteg från vad som fastslogs som en grundregel 1962, nämligen att statsbidrag inte skall utgå till privatskolor på nämnda nivå» annat än under de förutsättningar som jag tidigare återgivit här. »Utskottet som inte kan bortse från de konsekvenser ett bifall till motionerna skulle kunna få beträffande andra skolor avstyrker motionerna.» Det är alltså anledningen till vår inställning, och jag utgår från att departementschefen har samma uppfattning på denna punkt. Herr talman! Jag skall inte bli långrandig utan ber att få tillstyrka samtliga moment i denna punkt, utom momenten 5 och 6, där jag m.fl. har avgivit reservation.

Herr talman! Jag skulle vilja komplettera den innantilläsning som här har förekommit. I reservation 2 har alltså fastslagits att reservanterna när det gäller propositionen 1962:54 blandar ihop orden »skall» och »bör». Därefter kommer man in på de re sonemang som kan ha förts vid behandlingen av denna proposition. Motiven för statsbidrag skall givetvis prövas. Jag förutsätter att den sakkunniga prövningen av den här frågan ligger på skolöverstyrelsens plan. Har skolöverstyrelsen tillstyrkt, är alltså motiven så klara att man kan gå på formuleringen »bör» enligt propositionen 1962: 54. Det har framhållits att i motionen inte har anförts tillräckliga skäl. Jag är inte motionär, jag har inte skrivit ett ord i motionen och har inte heller tagit del av den innan den lades fram. Dock har givetvis vid utskottets behandling av frågan funnits tillgängligt allt erforderligt material från den officiella handläggning som ärendet har varit föremål för, nämligen ansökan från Samskolan, tillstyrkan av allmänna skolstyrelsen, tillstyrkan av länsskolnämnden och av skolöverstyrelsen. Jag tror att det ur dessa papper finns möjlighet att plocka fram tillräckliga skäl.